Herr talman! Tack för svaret. Det har varit ganska mycket diskussioner om hur förskolan ser ut i dag. Många föräldrar tycker att förskolan fungerar väldigt bra, vilket är positivt. Samtidigt ser en hel del orosmoln. Det handlar om hur det kommer att se ut framöver och hur kommunernas ekonomi ska kunna hålla vad gäller förskolan. Besparingarna i kommunerna var väldigt stora under 90-talet. De vanligaste besparingsstrategierna var för det första att ta in fler barn i samma grupp och för det andra att minska personaltätheten på vissa ställen. Sedan kom införandet av maxtaxan. Den var inte heller fullt finansierad. Det gjorde att kommunerna fick rådda om i sin ekonomi. De fick i vissa fall låna till driften. Det har gjort att man på senare år haft väldigt stora problem med ekonomin. Det har bland annat gått ut över förskolan. Ett av de trubbel som många föräldrar upplever vad gäller förskolan är den icke-fungerande barnomsorgsgarantin. Det var också en av mina frågor i interpellationen. Vi kan se hur barnomsorgsgarantin har satts ur spel i flera kommuner. Bristen på förskoleplatser gör att det blir ett väldigt fixande och tricksande för föräldrarna. De har svårt att få vardagen att gå ihop trots att de i vissa fall har köat ett år eller mer än det för att få en plats i förskolan. När den dagen kommer då de har fått ett godkännande och ska få en plats finns den inte längre. De vet heller inte när platsen kommer att finnas, om det tar en månad, två månader, tre månader eller ännu mer. Det gör det i vissa fall ganska hopplöst om du har ett arbete där man väntar att du ska komma tillbaka eller om du har studier som väntar på dig. När jag frågor ministern hur hon ser på det och hur hon tänker lösa det svarar hon: Det fungerar ju rätt så bra som det är i dag. Det är inte så många det handlar om. Man kan se att ungefär 90 % av kommunerna och drygt det hanterar det bra. Det är positivt. Men det finns ändå många familjer som hamnar i kläm. En av de saker vi kunde höra här var att Skollagskommittén föreslagit att man kan ge vite till kommunerna. Det kan vara en idé. Men faktum är att man inte kan ge vite eller böter till någon om man har gett ett uppdrag där det inte följt med tillräckligt med resurser eller pengar. Det är som att be någon gå och handla en liter mjölk för 7 kr och skicka med 5 kr. Man vet på förhand att det inte kommer att fungera. Vite kan vara en bra sak. Men då måste man på förhand veta att grunden finns och det finns möjligheter att kunna genomföra saker. Man kan inte skicka grejer som man vet inte kommer att fungera. Kommunerna som sköter verksamheten borde också veta hur den fungerar i realiteten. Enligt Kommunförbundet ökar kostnaden för förskoleverksamheten och barnomsorgen plus att man ser att personaltätheten har minskat. Det är tvärtom mot vad ministern skriver i sitt svar. Där säger hon att det fungerar väldigt bra och att det inte hänt någonting vad gäller antalet barn i de olika grupperna eller vad gäller personalen. Kommunerna säger att de själva vill förbättra verksamheten. Det är också väldigt bra. Då måste man kunna bjuda till lite som minister och ge dem vad de behöver för att kunna förbättra den på olika håll. Ett sätt är att man kan ge mer resurser till verksamheten. Det riktade statsbidraget som Hallengren brukar ta upp emellanåt, Wärnerssonpengarna, är ett krux för många kommuner. Det är kanske de som mest behöver pengarna. Men de har svårt att få dem, eftersom ekonomin inte kommer i balans. Därför är förslaget från Kommunförbundet att man ska lägga pengarna direkt i påsen i stället så att de kan använda dem fritt och att alla kommuner får den möjligheten. Ser förskoleministern den möjligheten?

Herr talman! Det var intressant att höra statsrådet Hallengren. Hon frågade om vi kunde finna varandra igen vad gäller förskolan och dess verksamhet. Och, visst, på vissa punkt har vi liknande åsikter. Jag tycker att det är viktigt att vi vurmar för förskolan och dess verksamhet. Men vi har också en rad skilda synvinklar vad gäller till exempel valfriheten för föräldrarna. Jag och Centerpartiet anser inte att vi härifrån riksdagen ska diktera när och hur lång tid föräldrarna ska vara hemma och vem det är som ska ta hand om deras barn. Vi i Centerpartiet satsar på båda alternativen: bra barnomsorg, oavsett om den är kommunal eller inte, och på möjligheten att vara hemma med sina barn. Där skiljer vi oss rätt så markant. Lagen ska givetvis följas. Som förälder har du en rättighet att ha ditt barn i förskolan. Men samtidigt måste den som ska rätta sig efter lagen, i det här fallet kommunerna, ha möjligheten att göra det. Här är det en skiljefråga. Ministern och regeringen säger en sak och kommunerna säger en annan sak, att det fattas miljoner. Då är det viktigt att vi krasst kan se på verkligheten och säga att så här ser den ut, och då ska vi möjliggöra att det fungerar bra för både barnen och föräldrarna men också för kommunerna. Man kan inte heller bara vifta undan problemen och säga: Visst, det finns vissa familjer som kommer i kläm, knappt 10 %. Det får vara så, därför att för resten fungerar det bra. Vi måste ge alla de möjligheter och rättigheter som vi beslutar om. I valrörelsen lovade statsministern kraftiga satsningar på förskolan, och Hallengren lovar här igen och säger att man ska göra en satsning med 6 000 nya förskollärare. Det låter väldigt bra, tycker jag. Regeringen gick till och med så långt att man skrev in i förra årets budgetproposition att det i genomsnitt skulle vara fem barn per heltidsanställd, 15 barn per grupp med tre heltidsanställda och så vidare. Statsrådet skriver också i svaret att förskolans kvalitet är det mest prioriterade området under den här mandatperioden för hennes del, och det är ju bra. Halva perioden har nu gått. Jag kunde läsa att 2005 skulle den här satsningen påbörjas. Då undrar jag hur man aktivt kommer att jobba för det här från regeringens sida. När vi tittar på hur det ser ut på lärosätenas lärarprogram runtom i landet, ser vi att det är färre som söker sig till de lägre årskurserna i lärarutbildningen än vad det var tidigare. Här måste vi sätta in ganska stor kraft för att det ska lyckas. Som sagt: Regeringen och Socialdemokraterna gick till val på en förbättrad förskola. Man sade också att taket i föräldraförsäkringen skulle höjas, men det försvann. Man säger att det ska ske när ekonomin så tillåter. Tyvärr kan ju varken föräldrarna eller kommunerna säga att när ekonomin så tillåter ska de ta de rättigheter eller fullgöra de skyldigheter som de har. När kommer de här idéerna igen? Vi kan se lärarförsörjningen för 2005, men hur kommer den praktiskt att gå till?

Herr talman! Jag tror, precis som minister Hallengren, inte att det finns någon ovilja hos någon enda kommun. Självklart vill alla kommuner göra det bästa för sina invånare och också följa de lagar och regler som är uppsatta för att kunna göra det bästa för dem som bor där oavsett om det gäller barnfamiljer eller inte. Men sedan kommer svårigheten att också kunna göra det, om man har alla möjligheter. Jag tror att anledningen till att vi ser att det inte är samma kommuner som återkommer är just att ekonomin ligger precis på gränsen. Man har fått rådda om i systemet och det blir ad hoc utslag hela tiden. Man ser att okej, nu räcker det inte den här omgången. Det är brist på lärare och förskollärare, det vet vi. Vi vet också att det är brist på pengar. Då blir det den här rörligheten, att man lever precis med näsan över vattenytan vartenda år eller varje termin när det sker en start. Det är det här vi behöver ändra på. Vi behöver ge möjligheter till en längre planering. Det är ju inte särskilt svårt att planera. Nu vet vi att det är en jättelik babyboom. Man kan också statistiskt se att om några år kommer många av de här barnen att börja på förskolan och den verksamheten. Då kan man väldigt lätt agera efter det. Men då måste det också finnas möjlighet att agera. Det måste finnas lärare och ekonomiska resurser. Man får inte bara låta det gå och säga att problemen finns och att någon annan någon annan gång får göra något åt dem. Det där med lärarutbildningen är jätteviktigt. Jag tror att det handlar om arbetsmiljö, lön, flexibilitet mot skolan och om att göra påbyggnader för människor som har en annan typ av utbildning i dag. Det finns många spännande möjligheter att diskutera. Men skyll inte bara på kommunerna utan se också vilken vardag som de lever i och vilken vardag som de här familjerna lever i. Sedan måste vi i stället ge dem förutsättningar.